Härför krävs enligt riksdagsordningen särskild majoritet. Uppnås inte erforderlig majoritet har Torkel Lindahl i andra hand yrkat att den föreslagna ändringen i riksdagsordningen skall antas i den ordning som gäller för grundlagsförslag, dvs. att kammaren nu skall anta ändringen såsom vilande och efter nästa val på nytt pröva förslaget. Utskottets hemställan, som för bifall endast kräver enkel majoritet, kan inte ställas mot reservationen i omröstning som gäller antagande av ändringsförslaget genom eft beslut. Propositioner kommer därför först att ställas beträffande Torkel Lindahls förstahandsyrkande. Om detta bifalles har utskottets hemställan förfallit. Om förstahandsyrkandet avslås ställs därefter propositioner i ett sammanhang beträffande utskottets hemställan och Torkel Lindahls andrahandsyrkande. Om inte minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av kammarens ledamöter röstar ja, har kammaren avslagit detta yrkande.

Härför krävs enligt riksdagsordningen särskild majoritet. Uppnås inte erforderlig majoritet har Bertil Fiskesjö i andra hand yrkat att den föreslagna ändringen i riksdagsordningen skall antas i den ordning som gäller för grundlagsförslag, dvs. att kammaren nu skall anta ändringen såsom vilande och efter nästa val på nytt pröva förslaget.
Härför krävs enligt riksdagsordningen särskild majoritet. Uppnås inte erforderlig majoritet har Bertil Fiskesjö i andra hand yrkat att den föreslagna ändringen i riksdagsordningen skall antas i den ordning som gäller för grundlagsförslag, dvs. att kammaren nu skall anta ändringen såsom vilande och efter nästa val på nytt pröva förslaget. Reservationen, som för bifall endast kräver enkel majoritet, kan inte ställas mot utskottets hemställan i omröstning som gäller antagande av ändringsförslaget genom ett beslut. Propositioner kommer därför först att ställas beträffande Bertil Fiskesjös förstahandsyrkande. Om detta bifalles har reservationen förfallit.
Reservationen, som för bifall endast kräver enkel majoritet, kan inte ställas mot utskottets hemställan i omröstning som gäller antagande av ändringsförslaget genom eft beslut. Propositioner kommer därför först att ställas beträffande Bertil Fiskesjös förstahandsyrkande. Om detta bifalles har reservationen förfallit.
Om förstahandsyrkandet avslås ställs därefter propositioner i ett sammanhang beträffande Bertil Fiskesjös andrahandsyrkande och reservationen. Om inte minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av kammarens ledamöter röstar ja, har kammaren avslagit detta yrkande.
Om förstahandsyrkandet avslås ställs därefter propositioner i ett sammanhang beträffande Bertil Fiskesjös andrahandsyrkande och reservationen. Om inte minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av kammarens ledamöter röstar ja, har kammaren avslagit detta yrkande.

Herr talman! Regeringens åtstramningspolitik drabbar naturligtvis också statistiska centralbyrån lika väl som den drabbar praktiskt taget alla andra områden. SCB har för sin del sagt att man för att kunna göra vissa utbyggnader av statistikproduktionen som man tycker är viktiga är beredd att göra omprioriteringar inom sin egen verksamhet. SCB pekar bl.a. på den mycket viktiga energistatistiken, som behöver byggas ut. Var och en kan ju förstå att den är viktig för framtiden i vårt arbete att komma ifrån oljeberoendet, avveckla kärnkraften osv. — Jag nämner detta bara som ett exempel på de behov av utbyggnad av statistikproduktionen som SCB har pekat på. I princip ansluter sig regeringen i budgetpropositionen till att man inom SCB gör vissa omprioriteringar. Men därutöver föreslår regeringen — och utskottet traskar med i det här aktuella betänkandet — att man inte skall anvisa några medel för utvecklingsarbete när det gäller t. ex miljöstatistik och att man inte skall anslå några medel för SCB:s partisympatiundersökningar. När det gäller miljöstatistiken hänvisar man till att ett förslag om hur den skall hanteras eventuellt kommer att läggas fram för riksdagen under våren. Jag har inte suttit så länge i riksdagen, men jag har ändå hunnit uppmärksamma att det inte alltid är så att sådana framåtsyftande anvisningar följs. Jag har upptäckt att det händer att det inte kommer några förslag, trots att man uttryckligen lovar det både i skrift och i tal. När det gäller partisympatiundersökningarna hänvisar utskottet till den, som jag ser det, helt omöjliga vägen att uppdragsfinansiera sådana här undersökningar. Det är ju detsamma som att säga: Sådana undersökningar blir inte av. Jag skall inte förlänga debatten genom att under min taletid upprepa allt det som den föregående talaren sade. Jag kan bara instämma i många av de synpunkter som han anförde och de citat från Walter Korpis artiklar som han redovisade. Varför vill vi då från vpk:s sida rädda de här undersökningarna? Det finns ju andra undersökningar som presenteras titt och tätt. Jo, det är därför att SCB-undersökningarna har ett större urval, och de medger regionala utbrytningar ur statistiken. Därför är de mera intressanta än de undersökningar som utförs av andra institut och av Sveriges Radio etc. Den som har något sysslat med marknadsundersökningar — det har jag också gjort — vet att ett större urval oftast ger en bättre säkerhet, även om det naturligtvis inte automatiskt ger det över vissa trösklar. Det är emellertid en väldig skillnad på 1000 personer och 9000 personer i ett slumpmässigt urval.

Det har i pressen, precis som den föregående talaren sade, spekulerats en del om den egentliga orsaken till att man inte vill lägga ut förhållandevis små belopp på den här verksamheten och att man just nu inför ett valår, där den borgerliga majoriteten står på spel, är beredd att skära ner på anslagen. Jag skall inte komma med några egna spekulationer, utan jag nöjer mig med att betona värdet av SCB:s undersökningar, och jag meddelar att vi i vpk naturligtvis kommer att stödja s-reservationen som är fogad till betänkandet, för den tar upp den viktigaste kritiken och de viktigaste krav vi ställt i vår motion.

Herr talman! Jag har med intresse lyssnat på Arne Gadds och Hans Peterssons i Hallstahammar mycket goda argument för en mer omfattande statlig statistikproduktion. Tyvärr är det ju så, att statens pengar har tagit slut.

Herr talman! Vi har tidigare i dag hört liknande argument från utskottstalesmän i debatter om olika frågor. I stället för att diskutera vad saken egentligen gäller har man försökt snoppa av det hela med några enkla ord. Jag tycker att det i ett läge då politiken från många håll ifrågasätts — med rätta — och då man kan vänta sig viktiga förändringar inom den politiska verksamheten under 1980-talet är all anledning att inte minska statistikproduktionen när det gäller väljarsympatier. Det är ju inte bara precis hur väljarsympatierna står i ett visst läge som man är intresserad av utan också vad som kan ha påverkat förändringarna — och det är här som den statsvetenskapliga delen kommer in. Jag tycker att det var väl knappa argument som Olle Wästberg hade. Vi får höra om han har något bättre att komma med — han får ett försök till, tycker jag.
Herr talman! Ja, Arne Gadd, det är naturligtvis relativt sett litet pengar det gäller. Men många bäckar små gör ett mycket stort budgetunderskott. Arne Gadd sade i sitt första anförande att utskottsmajoriteten hade strukit det här anslaget i sitt besparingsnit — han sade det litet överlägset. Men det är välgörande om utskottet visat ett besparingsnit, för det kommer vi alla att tvingas till. Det är intressanta uppgifter som kommer fram genom SCB:s väljarundersökningar, och det är bra undersökningar. Men det är mycket som är bra och intressant och värdefullt som vi nu tvingas att ompröva. Och i ett läge då vi tvingas att stryka beträffande t.ex. bostadssubventionerna, som kommer mycket stora grupper till del, får vi också acceptera att stryka i t.ex. statistikproduktionen. Vi försöker ju värna om de svagaste grupperna i det här besparingsarbetet, och statistiska centralbyrån hör sannerligen inte till de svagaste grupperna. tiska centralbyrån Hans Petersson sade förut att den statistik som kommer från SCB är alldeles särskilt intressant. Ja, det är den, men att statistik är särskilt intressant räcker inte som skäl i det här läget för att vi skall satsa statliga pengar på den. Det som är mest intressant och viktigast ur forskningssynpunkt är den långa serie undersökningar som startades av Bo Särlvik och som genomförts i samband med varje val. De har hittills bekostats genom särskilda anslag, och det finns ingen anledning att tro att den serien — som naturligtvis är utomordentligt värdefull för att följa den demokratiska utvecklingen — skulle

Herr talman! Att pengarna är slut och att anslaget skall ställas mot bostadssubventioner och sådant är litet väl enkel demagogi. Jag tycker att Olle Wästberg i Stockholm i stället borde ställa sig upp och tala om vilka pengar som man låter bli att dra in. Det är lika viktigt som att tala om att pengarna för tillfället är slut i statskassan. Man kan inte krypa bakom så enkla resonemang. Det räcker inte med generelia åtgärder från regeringens sida. Man måste också litet grand värdera hur indragningarna slår. Men det är ett genomgående mönster i den nuvarande åtstramningspolitiken att indragningarna slår blint — man förmår inte värdera ens de enklaste effekter av sina åtgärder.

Herr talman! Det är inte alls demagogi att säga att i ett läge då vi — av statsfinansiella skäl och för att skydda landet mot den arbetslöshet det skulle innebära om budgetunderskottet fortsätter att växa — tvingas göra indragningar som drabbar väldigt många människor, också måste dra in på t.ex. offentlig statistikproduktion. Det går att för varje enskilt anslag som det motioneras om här i riksdagen komma med mycket goda argument. Det är nästan alltid bra saker som man föreslår i motionerna. Det är nästan alltid bra saker som man tvingas att stryka från regeringens och utskottens sida. Men det är den avvägningen vi tvingas att göra — en del saker är mer viktiga än andra. Vi menar då att i det kärva läge vi befinner oss i tillhör inte en ökad offentlig statistikproduktion vad vi bör ägna oss åt. Det är självklart att vi i folkpartiet, som ju inte har råd att göra egna undersökningar, har ett mycket stort intresse av statistiska centralbyråns väljarundersökningar. Men vi menar ändå att det statsfinansiella läget får slå igenom också när det gäller små poster. Att det rör sig om många små poster gör det inte mindre angeläget att stryka i dem. Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag är i den litet ovanliga situationen att jag ensam i utskottet företräder den ståndpunkt som regeringen har intagit. I det här betänkandet behandlas bl.a. frågan om dödsbodelägares ansvar för den dödes skulder, och utskottet är enigt på de flesta punkter. Vi har alltså inskränkt på dödsbodelägares ansvar för sådana skulder. Vi har också liberaliserat reglerna beträffande dödförklaring. I en fråga — och det gäller allmänna arvsfondens avstående av egendom — har jag inte kunnat biträda utskottet i övrigt. Den utredning som ligger till grund för propositionen föreslog att arv som tillfaller allmänna arvsfonden och som utgörs av egendom som är värdefull från kulturhistorisk synpunkt eller från natureller kulturvårdssynpunkt skall få avstås till annan som har särskilda förutsättningar att ta hand om egendomen på lämpligt sätt. När detta förslag gick ut på remiss uttalade sig remissinstanserna positivt, men departementschefen tog i propositionen avstånd från förslaget. Han sade där att frågan om allmänna arvsfonden skulle kunna avstå från bl.a. kulturhistoriskt intressant egendom hade behandlats 1969 i samband med en ändring av arvsfondslagen och att man då avvisade den tanken med hänsyn till principiella betänkligheter som förelåg mot att utvidga arvsfondens ändamål för vissa speciella situationer. Departementschefen säger nu att det i det ärende som vi nu har aktuellt inte har dokumenterats vilket praktiskt behov som kan finnas av en sådan möjlighet till avstående som utredningen har föreslagit. Enligt hans mening bör denna fråga och övriga spörsmål som gäller en eventuell utvidgning av fondens möjligheter att avstå egendom utredas ytterligare, innan slutlig ställning tas till utredningens förslag, och därför kan han inte förorda att utredningens förslag genomförs nu utan menar att frågan får tas upp senare i lämpligt sammanhang. Han säger också att han i denna fråga har samrått med chefen för budgetdepartementet. Det väcktes när propositionen hade lagts fram en fempartimotion med Ivan Svanström som första namn, och i den motionen föreslogs att egendom som var värdefull från kulturhistorisk synpunkt eller från naturvårdseller kulturvårdssynpunkt skulle få avstås till annan, som hade förutsättningar att ta hand om den. När vi behandlade ärendet i utskottet tyckte de flesta utskottsledamöterna att det var en bra motion, och den tillstyrktes, om också med vissa justeringar. Jag däremot ansluter mig helt till vad departementschefen har sagt i propositionen, och skälen för mitt ståndpunktstagande är i huvudsak följande. Allmänna arvsfondens ändamål är att främja vård och fostran av barn och ungdom och omsorg om handikappade. Fonden får inte ge understöd för åtgärd vars bekostande åligger stat eller kommun. Det är alltså ett mycket viktigt ändamål som allmänna arvsfonden har, och skall vi bestämma att allmänna arvsfondens medel skall minskas, skall vi verkligen känna till konsekvenserna av detta, och det anser jag att vi inte gör på nuvarande stadium. Utredningen behandlar dessa frågor bara på några sidor. Den framhöll bl.a. följande: ”Samhällsinsatserna har under senare år ökat kraftigt när det gäller barna-, ungdomsoch handikappvården. Förslag till ytterligare reformer inom dessa vårdområden övervägs f. n. inom socialdepartementet. En viss minskning av arvsfondens understöd till dessa ändamål torde därför inte för dem medföra några olägenheter av betydelse. Hänsyn till dessa ändamål bör alltså inte hindra en reform av det slag som det nu är fråga om.” Men vi som vet hur den ekonomiska verkligheten är i vårt land bör vara försiktiga. Vi bör se till att vi inte minskar de medel som arvsfonden kan använda till det ytterst angelägna ändamålet att ta vård om våra unga och om handikappade. Vi vet inte heller hur stora dessa minskningar blir. Vi vet inte hur många institutioner, myndigheter osv. som kommer att begära ett arvsavstående. Vi vet vidare inte om kammarkollegiet har möjligheter att avgöra om den egendom som man begär skall avstås har väsentlig betydelse från kulturhistorisk synpunkt eller från naturvårdseller kulturvårdssynpunkt. Jag är därför rädd för att det kan bli ett oerhört byråkratiskt system. Jag är också rädd för att man på något sätt bakvägen försöker ändra ändamålet för allmänna arvsfonden. Det tycker jag skulle vara ytterst allvarligt, eftersom väl alla sluter upp bakom det viktiga ändamål som allmänna arvsfonden nu har. Jag kan också tänka mig att människor kommer att ändra sig när det gäller att avstå från att skriva testamente. Det är många som i dag låter bli att skriva ett testamente om de inte har arvingar. De tänker då ofta så här: Vi bryr oss inte om att testamentera. Vi vet att vår egendom tillfaller allmänna arvsfonden, och då vet vi att den kommer unga människor eller handikappade till nytta. Det blir litet skillnad om de kan misstänka att egendomen kommer att avstås till muséer, bibliotek, myndigheter osv. Då tror jag kanske inte att de ser på den här frågan på samma sätt. Jag tycker alltså att vi inte behövde ha så väldigt bråttom. Jag tycker visst att de kulturpolitiska och naturvårdspolitiska synpunkterna är viktiga, men om vi hade fått litet bättre tid på oss hade vi kunnat överväga fler utvägar. Och det har jag sagt i min reservation: Vi skulle ha kunnat ändra försäljningsförordningen på ett sådant sätt att kammarkollegiet i vissa fall skulle kunna försälja egendom till ett belopp som understiger högsta möjliga försäljningspris. Då hade alltså myndigheter och institutioner kunnat förvärva egendom som de tyckte var värdefull till ett rimligt pris, men samtidigt hade allmänna arvsfonden fått pengar. Dessutom har riksdagen begärt en prövning av möjligheten för allmänna arvsfonden att avstå medel som tillfallit fonden enligt vissa bestämmelser i aktiebolagslagen. Det pågår alltså redan en prövning av om allmänna arvsfonden skall kunna få avstå något, och det hade varit alldeles utmärkt om man hade tagit detta i ett sammanhang. Sammanfattningsvis vill jag alltså att riksdagen skjuter på avgörandet, och jag yrkar därför bifall till reservationen, som i det avseendet går i linje med vad regeringen har föreslagit.

Herr talman! Med hänsyn till att Inger Lindquist nu har yrkat bifall till sin reservation vill jag ge några kommentarer till det inlägg hon gjort här i debatten. Jag vill först påminna om att redan när utredningen tillsattes 1977 och fick sina direktiv fick utredningen i uppgift att utreda frågan om arvsfondens möjligheter att avstå vissa arv. Vi kan konstatera dels att det var en enhällig utredning som, när den var färdig ett par år senare, lade fram förslaget, dels att vi nu i riksdagen har haft att behandla en fyrpartimotion, som kräver att utredningens förslag på den här punkten skall genomföras. Jag vill erinra om den bakgrunden, eftersom den fråga som Inger Lindquist nu aktualiserar redan har prövats av en omfattande utredning och också har diskuterats här av flera ledamöter i riksdagen. Dessutom vill jag framhålla att förslaget har en mycket stor betydelse ur kulturhistorisk synpunkt och naturoch kulturvårdssynpunkter. Det förhållandet att man kan rädda värdefulla byggnader och andra föremål har enligt min uppfattning en mycket stor betydelse för alla människor, inte minst för ungdomen. Jag vill dessutom bemöta Inger Lindquist när hon säger att ett genomförande av det här förslaget kommer att ha en stor inverkan på arvsfondens möjligheter att uppfylla de krav den har sig ålagda och att ge anslag till de ändamål som har angivits. Vi framhåller från utskottets sida mycket tydligt i vårt betänkande att det här förslaget har en ytterst marginell inverkan på arvsfondens möjligheter. Det kommer i verkligheten att röra sig om något enstaka fall per år, och det kan gälla sådana belopp som inte har någon betydelse för arvsfondens möjligheter att lämna understöd. Dessutom kan den uppmärksamme läsaren konstatera att vi i vårt förslag också har gjort den begränsningen att skulle ett belopp överstiga 200 000 kr. är det riksdagen som skall fatta beslut om att arvsfonden får avstå ett sådant här mottaget arv. Inger Lindquist säger också i sin reservation — och åberopar vad departementschefen har anfört — att det inte finns några praktiska behov av en sådan åtgärd som utskottet nu föreslår. Jag måste säga att man har varit vidsidan av debatten i denna fråga när man inte har upptäckt några praktiska behov. Inger Lindquist säger vidare att man, om man nu gör det undantag som utskottet föreslår, också skulle vilja göra undantag för andra ändamål. Denna formulering finns också i själva propositionen. Men ingen har hittills kunnat specificera vad som i detta sammanhang menas med andra ändamål. För mig framstår det mera som en formulering som innebär att man formellt hänger upp en önskan eller ett krav på yrkandet att skjuta hela denna fråga på en obestämd framtid.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

Herr talman! Lennart Andersson säger att det är t.ex. för att rädda värdefull egendom som utskottet framlagt sitt förslag till lagändring. Jag har också sagt att jag mycket väl förstår de kulturpolitiska synpunkterna och naturvårdssynpunkterna. Men om det bara gäller fast egendom finns det redan klara regler för hur sådan egendom kan räddas. Länsstyrelsen kan förklara en fastighet för byggnadsminne enligt lagen om byggnadsminnen, och om någon har fast egendom som är av intresse ur naturvårdssynpunkt kan egendomen förklaras som naturvårdsobjekt enligt naturvårdslagen. Detta kan ske oberoende av vem som är ägare, och på det sättet kan fast egendom räddas. Lennart Andersson säger vidare att de föreslagna undantagsreglerna kommer att ha en ytterst marginell betydelse. Hur vet man det? Det är något som påstås, men det vet man ingenting om. Det är just detta som departementschefen invänder då han anför att den praktiska användningen inte har dokumenterats. Det är det som vi inte vet någonting om. Det kan ju bli så att myndigheter och institutioner sätter full fart och säger: ”Vi vill ha den egendomen, och den kommunen fick då, och då skall den här kommunen ha nu.” Vi har ingen aning om vad detta kan innebära. Regeln om begränsningen till 200000 kr. finns redan i nuvarande lagstiftning, och det var alltså inte något som utskottet föreslog. Jag kan alltså inte förstå den brådska som visas. Det är här fråga om viktiga kulturhänsyn och naturvårdssynpunkter, men det är också mycket viktigt att vi i dagens ekonomiska situation slår vakt om arvsfondens syfte att främja barns vård och fostran och omsorgen om de handikappade. Det är helt självklart att fondens medel kommer att minska till följd av det förslag utskottet framlagt.
Herr talman! Jag tycker att man måste göra klart för sig att allmänna arvsfonden omfattar mycket ansenliga belopp. Om det från arvsfonden något år skulle tas bort ett par tre hundra tusen kronor och det därigenom skulle bli möjligt att rädda någon kulturhistoriskt värdefull byggnad eller något annat som är värdefullt i de avseenden vi har nämnt, anser jag att det är fullt motiverat att göra det. Allmänna arvsfonden är så stor, att jag påstår att det får mycket mycket marginell inverkan om 200 000 å 300 000 kr. eller något i den storleksordningen används för andra ändamål än de gängse. Inger Lindquist säger att det finns annan lagstiftning som kan användas för att rädda exempelvis kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Ja, men det finns behov av att genomföra även den lagstiftning som vi nu föreslår. De institutioner som vi föreslår skall vara mottagare har i dagens ekonomiska situation inte möjligheter att förvärva några kulturhistoriskt värdefulla byggnader, utan dessa skulle säljas till andra intressenter, som har gott om pengar, och det vore en förlust för samhället i dess helhet. Vad som nu föreslås av utskottet är ett utomordentligt fint komplement till redan gällande lagstiftning.
Herr talman! Jag tänker inte gå in ytterligare på detta, för jag har sagt vad jag vill säga, och jag tycker verkligen att jag står på ytterst fast mark i de här avseendena. Jag vill bara tillägga att hade vi fått litet tid på oss så hade vi kunnat diskutera och se hur det skulle bli om man ändrade försäljningsförordningen. Då hade man kunnat komma fram till att institutioner och andra mottagare ändå betalade något till allmänna arvsfonden — ett rimligt pris. Jag tycker alltså att det är allvarligt att på så här lösa boliner urholka fondens medel.

Herr talman! Bara en kort replik till. Jag tog i mina tidigare inlägg inte upp frågan om att ändra försäljningsförordningen, för jag tyckte att jag skulle vara snäll. Inger Lindquist säger i sin reservation att man skulle kunna tänka sig en ändring av försäljningsförordningen så att institutionerna skulle få betala ”ett rimligt pris” för byggnader och annat som tillförs dem. Då uppkommer frågan: Vad är i detta sammanhang ”rimligt pris”? Jag hävdar att detta vore att införa ett mycket byråkratiskt system, vilket Inger Lindquist ville varna för att vi skulle införa. Jag är övertygad om att många institutioner inte heller kunde vara med och konkurrera om att förvärva byggnaderna, utan de skulle gå förlorade.
Herr talman! Jag tror inte att det skulle bli så stora svårigheter om man införde en bestämmelse som talade om rimligt pris eller skäligt pris. Det är ju en bestämmelse som vi är vana att återfinna i de flesta lagar och andra sammanhang, så det tror jag inte skulle vara särskilt farligt. Hade vi bara haft tid att diskutera detta, skulle vi kanske ha kunnat komma fram till mycket klarare bestämmelser. Genom att tillstyrka motionen utan att det skett en ordentlig utredning har ni gjort det omöjligt att mera klart ange hur det skall vara.

Herr talman! Det är främst av två skäl det kändes angeläget att medverka till motion 1222, som gäller den s.k. pappaledigheten. Först och främst är det naturligtvis något som är fel, när det fortfarande är så få pappor som utnyttjar den här möjligheten, liksom det över huvud taget är otillfredsställande att vi är så dåliga på att dela ansvaret för hem och barn. Det har utan tvivel hänt väldigt mycket positivt under senare år när det gäller jämställdheten mellan kvinnor och män, t.ex. på arbetsmarknaden. Men just på det här området, mannens ansvar för att allt skall fungera också hemma, verkar det tyvärr gå trögt. I de flesta unga familjer med små barn arbetar både mamma och pappa utanför hemmet. Ändå är det fortfarande'alldeles för vanligt att kvinnan i stort sett ensam får sköta städning, matlagning och inköp, köra barnen till och från dagis och klara andra s.k. vardagssysslor. Visst har det också här blivit bättre, men det är tydligen påfallande svårt, också för dem som i dag är 20-25 år, att bryta det traditionella mönstret. Det betyder att det fortfarande är alldeles för många småbarnsmammor som tvingas ta på sig en nästan orimlig arbetsbörda med dubbelarbete. Om inte pappan, också i praktiken, får möjlighet och skyldighet att dela den bördan, kan jämställdheten i arbetslivet komma att gå ut över barnen. Inte minst av det skälet tycker vi att det finns anledning att överväga en mer individualiserad föräldraförsäkring. Många som är kritiska mot en sådan här förändring försöker påskina att det här skulle bli ett tvång. Man glömmer lägligt bort att föräldraförsäkringen är en rättighet, inte en skyldighet. Däremot borde det för oss pappor själva egentligen vara en skyldighet både mot barnen och mot mamman att ställa upp mera hemma. Dessutom vågar jag påstå att om jag som pappa får vara mera tillsammans med mina barn, är det så personlighetsutvecklande och nyttigt också för mig själv att jag har större chans att klara mitt jobb på ett tillfredsställande sätt. Den andra orsaken till att den motionen kändes angelägen är att just pappaledigheten kommit att bli ett slagträ i debatten om den höga frånvaron på våra arbetsplatser. Många, som nog egentligen av helt andra anledningar varit kritiska mot pappaledigheten, har ensidigt pekat på just den förmånen som orsaken till hög frånvaro. Jag är mycket väl medveten om de problem som de många olika ledighetslagarna sammantagna innebär på våra arbetsplatser och förstår att det är nödvändigt att göra en översyn av de möjligheterna. Men i förhållande till t.ex. ledighet för studier och för fackligt arbete eller jämförd med sjukfrånvaron utgör pappaledigheten i regel ett litet bekymmer. Dessutom får papporna bara ha ledigt när mammorna är på sitt jobb. Det blir alltså inget bortfall av arbetskraft totalt. Enligt min uppfattning är pappornas möjlighet att vara mera tillsammans med sina barn och ta sin del av ansvaret ett betydligt bättre skäl för ledighet än de flesta andra. Herr talman! Nu påpekar ett enigt utskott att det i direktiven till utredningen som skall se över föräldraförsäkringen särskilt framhålls att reglerna bör studeras även från jämställdhetssynpunkt och att effekterna av en längre gående individualisering kommer att bli föremål för överväganden. Jag har därför inget annat yrkande än utskottets, utan avvaktar den pågående översynen.

Herr talman! Frågan om en rättvisare fördelning av föräldraledigheten mellan kvinnor och män har varit aktuell i debatten alltsedan föräldraledigheten förlängdes och den särskilda föräldrapenningen infördes. Denna förlängda föräldraledighet gör det möjligt för männen att ta en längre tids föräldraledighet, även om kvinnan vill amma barnet. Det finns också för de sex sista månaderna en försiktig styrning av denna ledighet. Avsikten är att föräldrarna skall dela på den, men som alla vet kan man med ett enkelt anmälningsförfarande upphäva detta. Statistiken visar att männen fortfarande i alltför liten utsträckning tar sitt ansvar för omvårdnaden av barnet under dess första levnadsår. Visserligen ökar procentandelen föräldralediga män, men det är oftast fråga om mycket korta perioder, ända ned till en enda dag. Också dessa endagsfäder kommer med i statistiken. En rättvisare fördelning av föräldraledigheten skulle ha mycket stor betydelse för jämställdheten mellan kvinnor och män. Barnen är i dag i alltför stor utsträckning enbart kvinnans angelägenhet. Just kontakten med barnet under dess första levnadsår har stor betydelse också för den fortsatta kontakten. I de fall där kvinnan tar ut hela föräldraledigheten blir det alltför ofta så att hon även i fortsättningen blir den förälder som har den största kontakten med barnet, som följer barnet till och från dagis och som står för föräldrakontakterna där. Jag säger inte att det alltid måste bli så, men oundgängligen underlättar en längre tids föräldraledighet fortsatta kontakter med barnen och ett, i verklig mening, delat föräldraskap. Men alltför få män unnar sig denna djupare kontakt med barnen. Den här s.k. pappaledigheten har, som också föregående talare nämnde, vid upprepade tillfällen ifrågasatts i debatten de senaste månaderna. Den hör till de ledigheter som allt flera — men vad jag kunnat se hittills enbart män — vill ifrågasätta och inskränka. Vad man skyller på är förstås statsfinanserna. Detta är, herr talman, en exempellös förolämpning mot alla de kvinnor som i dag är ute i förvärvslivet. Vår arbetsinsats är med dessa herrars resonemang mindre värd och mera umbärlig än vad männens är. För det är ju pappaledigheten man ifrågasätter, inte föräldraledigheten. Men vi sparar inga pengar på att avskaffa pappaledigheten; det blir kvinnorna som i så fall får ta ut hela föräldraledigheten. När jag nu i motionen föreslår en obligatoriskt delad föräldraledighet de sista månaderna, vill jag vända på detta resonemang. Jag anser att vi alla är lika oumbärliga eller umbärliga i arbetslivet, oavsett om vi är kvinnor eller män. Jag anser vidare att arbetslivet och dess företrädare i debatten måste lära sig att det faktiskt föds barn i det här samhället + f. ö. alldeles för få, enligt vad många anser — och att dessa barn kräver en viss omvårdnad av sina föräldrar. Det är ett faktum som arbetslivet nu måste inrätta sig efter. Kanske skulle denna anpassning gå snabbare om männens del av föräldraledigheten gjordes obligatorisk. Det skulle dessutom vara ett stöd för alla de män som i dag inte tar ut sin föräldraledighet beroende på det tryck som fortfarande finns från omgivningen om det olämpliga i att göra det — ett tryck som sannerligen inte har minskat efter den senaste tidens debatt. Utskottet hänvisar i betänkandet till den utredning som pågår och som syftar till att göra en översyn av föräldraförsäkringen. Enligt utskottet skall reglernas och informationens effekter studeras även från jämställdhetssynpunkt, varvid samråd bör ske med jämställdhetskommittén. Något samråd med jämställdhetskommittén har emellertid ännu inte skett, varför jag utgår ifrån att man inte hunnit speciellt långt med detta arbete. Ett bifall till vår motion i dag skulle säkerligen påskynda arbetet, och det skulle också vara en klar markering från riksdagen att denna lag behöver förändras samt att männens rätt till föräldraledighet ytterligare behöver stärkas. Jag yrkar bifall till vpk-motionen 1225. Herr talman! Ytterligare en vpk-motion behandlas i detta betänkande om föräldraförsäkringen. Det gäller vem som skall ha rätt till ledighet för tillfällig vård av barn. I dag gäller att denna ledighet kan tas ut av barnets föräldrar och den som sammanbor med en av barnets föräldrar och är eller har varit gift med denna förälder eller har eller har haft barn med denne/denna. Om däremot en kvinna och en man bor tillsammans och i familjen också finns barn som båda inte är föräldrar till, så kan i dag enbart föräldern utnyttja möjligheten att stanna hemma för att vårda ett sjukt barn. Detta gäller trots att de deklarerar sin inkomst som sammanboende och får eventuella bostadsbidrag som sammanboende. Om de däremot gifter sig, har båda makarna rätt till ledighet för att vårda barnet. Det här är enligt vår mening inte tillfredsställande — speciellt inte om man vill uppmuntra männen att i högre grad ta sitt ansvar för barnomsorgen. De här familjebildningarna blir juallt vanligare, och än så länge är det också vanligast att det är kvinnan som är förälder i en sådan här konstellation. Och jag skulle tro att dessa familjer blir mycket förvånade när de stöter på dessa byråkratiska hinder när det gäller att fördela ledigheten för vård av sjukt barn på ett för familjen mest praktiskt sätt, speciellt som de i många sammanhang får höra politiker tala sig varma för att mannen skall ta på sig ett större ansvar för barnomsorgen. Jag har själv mött flera par som har varit mycket förvånade över att det faktiskt inte går att fördela ledigheten. Detta kan inte vara en fråga som är omöjlig att lösa. Utskottet håller dock envist fast vid sin uppfattning från tidigare behandling i riksdagen. Vi var naturligtvis medvetna om denna tidigare behandling när vi skrev motionen, men utvecklingen står ju inte stilla, och vår förhoppning var att den riksdag som nu sitter skulle vara något mer progressiv och mera benägen att lösa denna fråga. Jag beklagar att så inte är fallet, åtminstone inte när det gäller det utskott som har behandlat denna motion. Utskottet vill alltså inte medverka till att dessa familjer får möjlighet att ordna omsorgen om sjuka barn på bästa möjliga sätt. Utskottet vill heller inte medverka till att anpassa reglerna så att de blir neutrala till valet av samlevnadsform. Det finns förstås fortfarande möjlighet för riksdagen att lösa frågan — genom att rösta på motionen. Den möjligheten skall jag inte ta ifrån riksdagen, och med det, herr talman, ber jag att få yrka bifall också till motion 301.

Herr talman! Marie-Ann Johansson har rätt i att frågan om en individualisering av föräldraförsäkringen har diskuterats länge, i själva verket längre än Marie-Ann Johansson tror. Diskussionen började inte alls när vi införde den särskilda föräldrapenningen och den utbyggda föräldraförsäkringen. Individualiseringen var ett huvudtema i debatten redan när föräldraförsäkringen allra först sattes i sjön. Så frågan har verkligen både utretts och diskuterats. Marie-Ann Johansson har fel, om hon tror att det är av statsfinansiella skäl som utskottet även denna gång avstyrker motionerna. Det anges inte något sådant motiv. Vi gör det av helt andra skäl, och jag skall nämna ett par av dem. Det ena är att föräldraförsäkringen, som Marie-Ann Johansson sade, i princip redan är individualiserad. Hälften av förmånen tillkommer vardera maken. Från denna regel har vi en generell dispensrätt. Varför har vi då en sådan? Det finns flera skäl till detta. Jag skall nämna två. För det första innebär det ett djupt ingrepp i familjernas integritet att i detalj föreskriva hur de skall ordna sin barntillsyn. Därför har man på många håll varit tveksam till en sådan föreskrift. För det andra — och det är kanske mer tvingande — vet vi att en obligatorisk delning med 50 4 till vardera föräldern skulle föranleda ett mycket stort antal dispenser. Detta är, Marie-Ann Johansson, ganska grundligt utrett. Det finns fler familjer än man någonsin skulle kunna tro för vilka det faktiskt är omöjligt — jag menar då verkligen omöjligt — att under sådana omständigheter utnyttja försäkringen. Vi vet att det skulle röra sig om tusentals dispensfall varje år. Vi vet också att riksförsäkringsverket och försäkringskassorna bestämt har motsatt sig en obligatorisk delning och sagt: Vi klarar inte en individuell dispensprövning. Antingen måste vi ha en generell, obligatorisk delning från vilken inga dispenser medges, eller också måste vi nöja oss med ett enkelt anmälnings förfarande. Det var den senare vägen man valde. Det är i huvudsak av dessa två skäl som vi ännu har kvar möjligheten för föräldrarna att själva sinsemellan överlåta försäkringsförmåner. Men nu har vi alltså satt i gång en utvärdering, och det är meningen att även den här delen av reglerna för föräldraförsäkringen skall utvärderas och utredas. Och som Marie-Ann Johansson sade står tiden icke stilla, ej heller utvecklingen. Det är möjligt att det kommer att visa sig att dessa skäl eller en del av dem är mindre bärkraftiga än de var för några år sedan, men det får vi i så fall se då. Den andra delen av Marie-Ann Johanssons yrkande gällde problemet med de s.k. sammanbragta barnen, dvs. familjer som består av två vuxna människor med var sin barnkull som de inte har ihop. Det är ett ganska besvärligt problem tekniskt sett. Vi har så småningom kommit fram till ett enhetligt familjeoch föräldrabegrepp som gäller i skattelagstiftningen och i huvuddelen av sociallagstiftningen, och det har varit viktigt. Det är väl helt enkelt så, att innan vi börjar utbetala ekonomiskt familjestöd till familjer måste det vara en viss stadga i familjeförhållandena, så att de är möjliga att definiera på något sätt. Jag skulle kunna räkna upp väsentligt fler varianter av familjeförhållanden som skulle kunna komma under prövning om vi släpper den här trots allt ganska enkla, i varje fall lättillämpade, regeln som vi har lånat från skattelagstiftningen, där den fanns först. Det är helt enkelt väldigt svårt att laborera med olika regelsystem i de här fallen. Därför har utskottet funnit att det inte är möjligt att den person som flyttar samman med en förälder skall kunna jämställas med den andra föräldern i ett tvåföräldraförhållande.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

Herr talman! Att frågan har utretts längre än jag sade tyder bara på att det verkligen behöver komma en lösning nu. Jag påstod väl inte i mitt anförande att utskottet anför statsfinansiella skäl för att avstyrka motionerna. Däremot anförs detta av dem som vill ifrågasätta pappaledigheten över huvud taget i samband med diskussioner om det statsfinansiella läget. Nils Carlshamre talar sedan om att det skulle vara omöjligt för många att utnyttja försäkringen om det blev en obligatorisk delning av föräldraledigheten. Det är väl tur då att det inte är så omöjligt för kvinnorna att ta ut sin föräldraledighet — annars skulle det ju inte födas några barn alls. När det gäller den andra delen av frågan är jag medveten om att det kan vara tekniskt besvärligt och att det behövs stadga i förhållandena med tanke på reglerna. Men det är orimligt att ha regler som innebär att man t.ex. skulle kunna gifta sig, skilja sig och sedan bo ihop och faktiskt kunna utnyttja rätten att vara hemma och passa den andra partens barn. Det kan man däremot inte göra när man enbart sammanbor. Jag tror att det finns lösningar på detta problem. Vad jag är besviken över är att utskottet över huvud taget inte anstränger sig för att försöka hitta lösningar eller ens hänföra frågan till en utredning utan bara står fast vid sitt tidigare ställningstagande. Jag tror alltså att det säkert går att lösa den här frågan. Sådana här förhållanden blir mer och mer utbredda, och fler och fler drabbas av dessa regler. Jag vill än en gång yrka bifall till de två vpk-motionerna.

Herr talman! Det här är faktiskt svårt. Jag sade att det behövs en viss stadga i ett förhållande innan man kan börja tillämpa våra regler för familjestöd. Om man skulle följa det förslag som Marie-Ann Johansson pläderar för när det gäller tillfällig vård av barn och samboendeförhållandena, är det faktiskt inte möjligt att skilja mellan ett enkelt inneboendeförhållande och det som vi åtminstone förr kallade för samboende eller samlevnad under äktenskapsliknande förhållanden. Därför har vi dragit gränsen just vid det förhållandet att de samboende har barn tillsammans. Det är ju ändå så, Marie-Ann Johansson, även om vi i vår tid kanske inte ens vågar räkna med så förfärligt mycket stadga i ett förhållande därför att det finns barn, att det finns en viss intimitet i det förhållandet som gör det litet lättare att bedöma det.
Herr talman! Men, Nils Carlshamre, det är faktiskt så att när man deklarerar, när man ansöker om bostadsbidrag osv. får man ange om man sammanbor under ungefär samma former som om man vore gift. Jag tycker därför att det borde gå att på något vis lösa problemet också i det här fallet. Vi har i motionen också angett något förslag till lösning. Man skulle exempelvis kunna ha ett anmälningsförfarande till försäkringskassan. Det är inte säkert att det sättet skulle vara det bästa, men jag tycker nog att problemet inte kan vara olösligt. Vi får väl återkomma motionsvägen och hoppas på att utskottet behandlar det här ärendet bättre en annan gång, om inte motionen nu skulle bifallas.
Herr talman! Att man kan få bostadstillägg under motsvarande förhållanden som dem Marie-Ann Johansson talade om är inte så märkligt. Det finns nämligen ett bostadsstöd till barnlösa låginkomsttagare, och då behöver man över huvud taget inte ta upp den här frågan. Men annars försöker vi att över hela fältet tillämpa samma familjebegrepp i skattelagstiftningen och i den sociala lagstiftningen.

Herr talman! I motion 1221 har jag hemställt om att föräldrar med diabetessjuka barn skall erhålla föräldrapenning när de får undervisning om barnets sjukdom och om hur sjukdomen skall behandlas. Allt fler sjukhus i vårt land har börjat lämna information till dem som drabbas av olika sjukdomar. Det tycker jag är bra. Därigenom får de sjuka en bättre information om sin sjukdoms förlopp, och de har då större möjligheter att sköta sig på ett lämpligt sätt. De som erhåller s.k. gruppvis information om en sjukdom får från försäkringskassan ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt reseersättning för att kunna delta i utbildningen. Föräldrar till barn som har fått diabetes behöver i högsta grad undervisning om hur sjukdomen skall skötas. De skall kontrollera att barnet får rätt sorts mat på rätta tider, hjälpa barnet med insulininjektioner, som ofta skall ges två gånger om dagen, medverka i och kontrollera den dagliga urinsockerbestämningen samt bokföra resultatet av denna. Vidare skall föräldrar hjälpa barnen med behandling och förebyggande av s.k. insulinkänningar. Det ankommer också på föräldrarna att tillse att barnen får riktig och väl anpassad daglig motion. I motsats till de vuxna som får diabetes kan de föräldrar vilkas barn får samma sjukdom icke erhålla ersättning från försäkringskassan för att lära sig hur barnets sjukdom skall behandlas. Det tycker jag är felaktigt. Utskottet utgår från att denna fråga kommer att bli föremål för behandling vid den pågående översynen av föräldraförsäkringen. Det hoppas jag också, och jag skulle vara tacksam om motionen kunde överlämnas till denna utredning, så att en ändring av de nu gällande reglerna för erhållande av föräldrapenning kunde komma till stånd så snart som möjligt. Herr talman! Jag har för dagen inget annat yrkande än utskottets, men jag kommer att följa frågans fortsatta behandling med största intresse, då den är av stor vikt för alla föräldrar med diabetessjuka barn. Det kan inte få vara så att föräldrar av ekonomiska skäl skall tvingas att avstå från för sitt barns sjukdomsbehandling mycket viktig information. Därtill bör påpekas att sjukdomsdebuten kan ske i åldern 13-16 år. Även detta förhållande bör beaktas vid översynen av föräldraförsäkringen.

Herr talman! Egentligen skulle debatten om pappaledigheten behöva ett långt större utrymme än vad den kommer att få i kammaren här i kväll. Timmen är sen, och därför skall jag fatta mig kort. Men jag kunde inte annat än begära ordet, när jag hörde Nils Carlshamres motivering till att vpk-motionen och Christer Eirefelts motion om pappaledigheten avstyrkts. Nils Carlshamre menade att det skulle vara ett djupt ingrepp i familjernas integritet, om man skulle ha en obligatorisk delning av barnledigheten och att det för många är omöjligt att ta ut pappaledighet. Jag tror att det är just de argumenten som är de brännande i debatten. De återfinns inte i utskottsbe tänkandet, och därför förvånar det mig att Nils Carlshamre som talesman för utskottet använder dessa argument, som ju ändå har föranlett de starkaste reaktionerna. Vi har ju aldrig talat om att det är en djup kränkning av familjernas integritet att kvinnorna tvingas stanna hemma på grund av brist på arbete eller på grund av brist på daghem. Framför allt har jag inte hört det argumentet från Nils Carlshamre. Och inte märkte jag, när Gösta Bohman för några månader sedan i Dagens eko gick till angrepp mot pappaledigheten, att man uppfattar det som en kränkning av familjernas integritet när kvinnorna stannar hemma för att vårda barn. Jag undrar vad Nils Carlshamre kan finna för motiveringar i utskottsbetänkandet som skulle stämma överens med det som han tog upp här i kammaren. Vad utskottet har hänvisat till är att det är naturligt att man vid kommande översyn av bestämmelserna för ledighet och ersättning beaktar i vad mån nuvarande regler fyller syftet att föräldrarna avlöser varandra i vården av barnet. Jag kan tala om för Nils Carlshamre att nuvarande regler i föräldraförsäkringen inte fyller sitt syfte, utan att det tvärtom på sikt behövs en förändring för att det skall bli en bättre fördelning mellan föräldrarna.

Herr talman! Jag sade uttryckligen att jag skulle ge ett par exempel på de motiveringar som anfördes när det nuvarande systemet infördes. De anfördes f. ö. i stor enighet även av företrädare för Bonnie Bernströms parti. Utskottets motivering är den som Bonnie Bernström nu återgav. Det sade jag också. På den punkten behöver vi inte ha några delade meningar. Det visade sig den gången då vi arbetade med detta — jag vill minnas att det var 1976 på hösten och 1977 på våren — att det finns många fler familjer än man tror, där det inte handlar om den obotfärdiges förhinder utan om faktiska, sakliga hinder. Jag kan nämna några exempel. Vi har här i landet ett icke obetydligt antal sjömansfamiljer, där sjömännen halvårsvis i taget befinner sig långt borta i världen och över huvud taget inte är hemma. I de fallen är det mycket svårt att få en planerad delning av barnledigheten. Vi har självfallet också fortfarande kvar ett stort antal enförsörjarfamiljer, där det rent sakligt inte finns någon möjlighet att så att säga byta arbete och där jag tror att alla, även riksdagen, skulle gå med på att en dispensmöjlighet måste få lov att finnas. Men detta dispensförfarande har vi inte möjlighet att hantera. Men jag säger också att det är möjligt, eftersom tiden inte står stilla, att det i dag visar sig lättare att hantera sådant här än vad det gjorde för fem sex år sedan. Vi får titta på det när vi är färdiga med utvärderingen. Men vi är inte det i dag.
Herr talman! Jag vill gärna upplysa Nils Carlshamre om att det finns kvinnliga sjömän. De planerar noga in att de inte är kvar på sjön utan hinner hem till BB när de skall föda sitt barn. Jag tycker att det var ett ytterst dåligt exempel som Nils Carlshamre gav. Barn måste man ta hand om, vare sig man är man eller kvinna. Därför måste också föräldraförsäkringen ta hänsyn till det.
Herr talman! Bonnie Bernström tycker att det var ett dåligt exempel. Men, Bonnie Bernström, det är ett exempel ur verkligheten, en mycket handfast verklighet. Jag hoppas att Bonnie Bernström vid något tillfälle skall komma i takt med verkligheten.
Herr talman! Jag har sett stora delar av en verklighet som uppenbarligen inte Nils Carlshamre har sett. Men likväl finns det kvinnliga sjömän. Dessutom krävs det att kvinnor skall ha en högre ålder än vad som gäller för män för att få bli sjömän, dvs. att kvinnorna är närmare den ålder då det är naturligt att skaffa sig barn. Egentligen vore det därför skäl att säga att de manliga sjömännen skulle kunna ta pappaledigt i stället för att säga att de kvinnliga sjömännen skulle kunna ta mammaledigt.

Herr talman! Den 11 december i fjol tog riksdagen ställning till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 14. Utskottets betänkande behandlade den borgerliga regeringens s.k. sparpaket vad gällde socialpo litiken. Framför allt gällde det den uppseendeväckande förändringen av basbeloppsberäkningarna. Den borgerliga utskottsmajoriteten ställde sig bakom de s.k. besparingarna, som i huvudsak riktade sig mot pensionärer, handikappade, arbetsskadade och vårdbehövande. Förslagets alla konsekvenser blev regeringen först så småningom på det klara med, sedan vi och andra slagit larm. Det sätt varpå regeringen presenterade förslaget saknade motstycke och var ett uttryck för en häpnadsväckande inkompetens och nonchalans mot både riksdagen och landets medborgare. Socialförsäkringsutskottet fick som bekant lov att på ett närmast unikt sätt rycka ut för att införskaffa yttranden över förslaget från ämbetsverk, arbetsmarknadens organisationer och riksdagsutskott för att få synpunkter, analyser och bedömningar beträffande förslagets konsekvenser i olika avseenden. Det är naturligt att riksdagens konstitutionsutskott nu ingående granskar den minst sagt märkliga handläggningen i regeringskansliet av denna för miljoner människor så viktiga fråga. Med utslagsröstens övervikt drevs beslutet om basbeloppsförändringen igenom här i kammaren. Dess omfattande konsekvenser står vi bara vid inledningen till. Pensionärerna och andra som har sina förmåner värdesäkrade får inte längre kompensation för energiprishöjningar. Redan nästa budgetår skall man spara ca 500 milj.kr. netto. Huvuddelen härav får pensionärerna bidra med i form av minskade pensioner i förhållande till tidigare riksdagsbeslut. När det gällde att motivera förslaget till förändringarna av basbeloppsberäkningen fick vi uppleva en märklig och avslöjande argumentation. Man påstod att ett motiv för att ändra basbeloppsberäkningen var oljeprishöjningarna. Regeringens konstruktion innebar emellertid att även oljeprishöjningar som är lägre än höjningarna på andra varor medför standardsänkningar för dem med basbeloppsanknutna förmåner. Man gjorde gällande att förslaget i första hand skulle påverka folkpensioner, ATP-pensioner, delpensioner, studiemedel och bidragsförskott. Därutöver skulle enligt regeringen bara begränsade utgiftsområden beröras. Detta höll naturligtvis inte. Enbart riksförsäkringsverket svarar för ett 40-tal författningar som har betydelse vid fastställande eller beräkning av sociala trygghetsförmåner. Därutöver berörs en lång rad bestämmelser i annan central lagstiftning. Man angav över huvud taget inte att basbeloppet fått en vidsträckt användning utanför lagstiftningsområdet — bl.a. i avtal mellan arbetsmarknadens parter i fråga om tilläggsförmåner till den allmänna försäkringen och i andra försäkringsavtal och likaså beträffande de samordnade tjänstepensionerna för stats-, kommunaloch landstingsanställda. Utöver att man sökte spela ut industriarbetare mot pensionärer sökte man göra gällande att pensionärernas inkomster ökat mycket kraftigt. Man påstod att medan de totala reallönerna efter skatt för hela löntagarkollektivet ökat med 8 20 sedan 1973 hade motsvarande ökning för pensionärskollektivet uppgått till 50 20. Man har t.o.m. antytt att en urholkning av pensionsförmånerna skulle skapa större rättvisa mellan löntagarna och pensionärerna. Denna beskrivning var direkt vilseledande. Pensionärskollektivets inkomstökning förklaras till den helt övervägande delen av att antalet pensionärer ökat mycket kraftigt, bl.a. beroende på sänkt pensionsålder och delpensionsreformen. Dessutom har antalet ATP-pensionärer med högre inkomster blivit fler, vilket helt naturligt drar upp medelinkomsten. Med undantag för pensionärer som har fått höjda pensionstillskott har standardökningen uteblivit för den enskilde pensionären. Den borgerliga regeringens försvar för attacken mot hela vårt pensionssystem har tagit sig många märkliga former. Varje nytt steg man tagit på den sociala nedrustningens väg har camouflerats med tal om reformer, förbättringar och framsteg. Ett exempel — men talande nog — är det sätt varpå man använt pensionstillskotten i denna diskussion. Som bekant skall de pensionärer som bara har folkpension eller låg eller ingen ATP-pension genom pensionstillskotten garanteras en årlig standardförbättring. Däremot har det aldrig varit tal om att pensionstillskotten skulle utgöra kompensation för en urholkning av värdebeständigheten av pensionerna. På ett direkt ohederligt sätt har man blandat samman dessa två helt skilda reformer. Pensionernas och andra trygghetsreformers urholkning och försämring har nu tagit sin början. När det nya basbeloppet fastställdes — och höjdes för första gången efter årsskiftet — i slutet av februari i år, så presenterades detta närmast som en positiv pensionsreform. Inte med ett ord angavs att det nya basbeloppet grundar sig på de nya beräkningarna och att således kompensationen för de stora prishöjningarna blev mindre än vad fallet skulle ha varit om de tidigare principerna legat till grund för beräkningarna. Naturligtvis skulle det vara att begära för mycket att man också talade om att de borgerliga regeringarna inte fattat ett enda nytt beslut vad gäller att höja pensionerna men väl drivit igenom ett ödersdigert beslut om en stegvis urholkning av pensioner och andra viktiga sociala trygghetsreformer. För det är detta det är frågan om. Riksförsäkringsverkets utredning visar att på 20 års sikt får en genomsnittlig inkomsttagare med ATP sin pension sänkt från ca 6570 till 45-50 2 av den tidigare inkomsten. Med andra ord blir pensionärerna av med 30 20 av sina inkomster. Denna stegvisa försämring sätter in omedelbart och drabbar såväl dagens pensionärer som tillkommande pensionärer. Urholkningen av pensionerna innebär att försämring läggs till försämring. Det är inte utan skäl som riksförsäkringsverkets tidigare chef, Lars-Åke Åström, sagt att en röta håller på att sprida sig i pensionsssystemet. Det framstår allt klarare att den s.k. sparaktionen i hög grad riktar sig mot ATP. Själva grunden för ATP är värdesäkringen. Det är den grunden man nu är i färd med att riva upp. Därför kräver vi i reservation 1, som är fogad till detta utskottsbetänkande, att den fulla värdesäkringen åter skall gälla för ATP, för folkpensioner Det utskottsbetänkande vi nu behandlar är i olika avseenden belysande för den omöjliga situation som den borgerliga regeringen försatt sig i då det gäller de sociala trygghetsförmånerna. När man upptäckte vad man ställt till med för folkpensionärerna och andra utsatta grupper gällde det att på något sätt rädda ansiktet. Folkpensionärer med ingen eller låg ATP och som erhåller pensionstillskott har man nu lovat att ”kompensera” genom ett särskilt pensionstillskott 1982.

En standardförsämring kan också bli fallet även om man lägger på ett nytt pensionstillskott 1982. För att på något sätt skyla över vad man åstadkommit för andra utsatta grupper föreslår man nu att folkpensioneringen samt bidragsförskotten skall höjas med en procentenhet från den 1 juli i år. Det förslaget visar hur svårt det är att i efterhand söka återställa förmånernas värde till den nivå de skulle haft om tidigare basbeloppsberäkningar fått gälla. Som vi framhåller i reservation nr 2 innebär regeringens förslag i praktiken endast en temporär kompensation på högst ca två år, varvid man skall observera att en viss urholkning av förmånerna äger rum redan under första halvåret 1981. Skall kompensation ges även i fortsättningen krävs ytterligare höjningar av ersättningsnivåerna. Vidare bör påpekas att kompensationen blir relativt större för dem som har lägre ersättningsnivå än för dem som har en högre sådan. Slutligen medför förslaget den negativa effekten att gränsen för att kvalificera sig för handikappersättning kan komma att höjas. Handikapporganisationerna har helt naturligt krävt att man skall återgå till de tidigare reglerna för basbeloppsberäkningarna. Tenlighet med vårt krav i reservation 1 om att den fulla värdesäkringen åter skall gälla, yrkar vi i reservation 2 avslag på det framlagda förslaget i propositionen. Så några ord med anledning av vår reservation nr 3. I en centermotion har man begärt en utredning om ett reallöneanknutet pensionssystem. Mycket skulle kunna sägas om denna motion. Om man vill översätta ordet jesuitisk med ordet hycklande, så tror jag man fångar in något av motionens anda och innehåll. När man på den borgerliga sidan blivit på det klara med vissa av motionens konsekvenser, inte minst de ekonomiska, har man litet undfallande stannat för att det nu inte finns underlag ”för principiella uttalanden om förändring i pensionssystemets uppbyggnad”. Dock, tillägger man, är det motiverat att få belyst konsekvenserna av t.ex. reallöneanknytning av pensionerna. Jag vill hänvisa till vår reservation nr 3. Den säger allt vad det är fråga om. Av reservationen framgår att pensionskommittén redan behandlat frågan och belyst konsekvenserna av en standardsäkring av pensionssystemet. En enhällig kommitté avstyrkte en standardsäkring med hänvisning till de stora ekonomiska åtaganden den skulle medföra och de omfattande uppgifter vi står inför då det bl.a. gäller utbyggnad av åldringsvården. Mot bakgrunden av att värdesäkringen av pensionerna nu håller på att urholkas med de ändrade basbeloppsberäkningarna och med hänvisning till att frågan om pensionernas standardsäkring ingående utretts av pensionskommittén, kan vi av naturliga skäl inte medverka till en översyn med den inriktning som motionärerna åsyftar. Om de borgerliga i sak ville medverka till att slå vakt om den standard pensionärerna hittills uppnått, så borde det vara naturligt för dem att sluta upp bakom vårt krav om ett återställande av pensionernas fulla värdesäkring. Det borde kännas en smula generande att i detta läge söka blanda bort korten på det sätt som skett i denna minst sagt dubiösa motion. Herr talman! Det är nu andra gången riksdagen behandlar frågan om de förändrade beräkningsgrunderna för basbeloppet. På nytt har riksdagen möjlighet att återställa de ursprungliga principerna för basbeloppsberäkningarna. Den tid som förflutit sedan den borgerliga riksdagsmajoriteten i december drev igenom detta olyckliga beslut har ytterligare bekräftat de orimliga konsekvenser basbeloppsförändringen får. Det är frågan om både en utmaning och ett svek mot landets pensionärer och löntagare. Till utskottsbetänkandet har centern fogat en reservation, nr 4, samt moderaterna och centern tillsammans en reservation, nr 5. Doris Håvik kommer i ett senare inlägg att behandla dessa. Herr talman! Med hänvisning till det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3 samt i övrigt bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan.

Herr talman! De borgerliga partierna har under sin regeringstid efter valet 1979 i kraft av en rösts majoritet i riksdagen lyckats rasera hela grunden för vårt sociala trygghetssystem. En rad försämringar har på regeringens initiativ skett på olika områden. Det gäller bl.a. kompensationsnivån för delpensionen, där blivande delpensionärer förra veckan fick sin ekonomiska standard avgjord genom lottdragning. Det gäller pensionernas värdesäkring genom ändrade regler för beräkning av basbeloppet och försämringar av de kommunala bostadstilläggen. Det gäller kostnaden för sjukvård, som i det närmaste fördubblats om man räknar samman de ökade utgifterna för läkarbesök, läkemedel och sjukresor. Det gäller vidare fördyrade tandvårdskostnader. Dessutom har utgifterna för livets uppehälle ökat kraftigt. Från den 1 januari i år t.o.m. den 15 mars har våra dagligvaror stigit med 5,7 9o, livsmedlen med 6,4 26 och de subventionerade baslivsmedlen med inte mindre än 10,4 92. Detta är, som vi vet, bara början på utgiftsökningen på detta område. Ingen enighet har nåtts om jordbruksavtalet, och det blir nu regeringen som avgör vilka ytterligare kostnader som skall drabba hushållen. Pensionärerna, som mer än andra grupper är beroende av samhällets stöd, drabbas särskilt hårt av regeringens politik.

Det måste te sig obegripligt för många pensionärer när företrädare för regeringen samtidigt som de talar för och försvarar försämringarna ändå försöker göra gällande att de inte drabbar de ekonomiskt svaga. Den krassa verkligheten med ökade utgifter avslöjar denna bluff. I det föreliggande betänkandet behandlas på nytt frågan om basbeloppsberäkningen i anslutning till motioner av vpk och socialdemokraterna. Vänsterpartiet kommunisterna har alltid hävdat att de människor som under ett långt yrkesverksamt liv stått till arbetsmarknadens förfogande också efter sin arbetsverksamma tid skall ha rätt att leva på en godtagbar ekonomisk standard. Det är frågan om människor som ofta under hårda arbetsvillkor och försakelser varit med om att bygga upp det svenska s.k. välfärdssamhället och som genom att prioritera vad de trodde skulle vara en tryggad ålderdom avstått från delar av löneutrymme. Vpk har i upprepade motioner påvisat brister i ATP-systemet. Själva systemets utformning innebär att samhällets klasskillnader, som de uttrycks i inkomster, kvarstår livet ut. Den som haft en låg inkomst under sin yrkesverksamma tid får också en låg pension. Dessa människor har även i jämförelse med höginkomsttagare en längre yrkesverksam tid bakom sig, då de avsatte avgifter till sitt försäkringssystem. Dessutom finns i dag en ökad risk för att allt större grupper förvärvsarbetande hamnar utanför ATP-systemet. Det gäller de allt fler deltidsarbetande kvinnorna med små årsinkomster. Egentligen borde i enlighet med vad vpk vid flera tillfällen framfört — och som Pensionärernas riksorganisation uttalade sig för på sin kongress redan 1973 — pensionerna följa den allmänna standardutvecklingen och utgöra 65 26 av den genomsnittliga industriarbetarlönen — en målsättning som man var överens om när nuvarande pensionssystem infördes. Anmärkningsvärt är att frågan om ett reallöneanknutet pensionssystem aktualiseras nu när löntagarna under flera år fått vidkännas en reallönesänkning, inte när lönerna utvecklades positivt. Kravet måste då naturligtvis bli retroaktivitet från exempelvis 1975, och det skulle i nuvarande läge innebära en fördubbling av pensionen. Vi har i princip ingenting emot att en belysning av ett reallöneanknutet system sker. Motiveringen för att pensionerna och andra former för sociala bidrag bundits till basbeloppet var dock att man i någon mån ville bevara bidragstagarnas reella köpkraft även vid prishöjningar. Att inflationstakten kraftigt ökat basbeloppet innebär ju inte att pensionärerna fått en ökad standard. Tvärtom drabbas de av en ständig eftersläpning, då kompensationen utbetalas först två månader efter det att index har stigit med 3 20. Vi har nu föreslagit en reducering till 2 96. Vad de ändrade reglerna för basbeloppsberäkningen i övrigt får för konsekvenser finns det ingen anledning att ta upp i dag — den frågan belystes ingående vid en debatt den 11 december, som här har sagts, i anslutning till regeringens besparingsproposition.

Också inom det privata försäkringsväsendet har basbeloppet vidsträckt användning.” Som bekräftelse på detta redovisas ett fyrtiotal författningar, enligt vilka basbeloppet har betydelse vid fastställande eller beräkning av förmåner som administreras av riksförsäkringsverket och försäkringskassorna. Detta visar hur dåligt genomtänkt förslaget om ändrade regler för basbeloppsberäkningen var, vilket det nu finns möjlighet att rätta till. Herr Carlshamre talade i det förra ärendet om behovet av stadga i regler som gällde föräldraledigheten, men i fråga om basbeloppsberäkningen är man beredd att bryta de regler vars konsekvenser på sikt man inte känner till. Jag yrkar med detta, herr talman, bifall dels till den socialdemokratiska reservationen nr 1, som bl.a. avser motion 925 i denna del, dels till motion 925 i övrigt. Men jag vill, herr talman, ta upp ytterligare en vpk-motion som behandlas i detta betänkande och som gäller de kommunala bostadstilläggen. Även här är det fråga om regeländringar som försämrar pensionärernas ekonomiska standard. Vänsterpartiet kommunisterna såg det som ett framsteg i utjämnande riktning när riksdagen beslutade om ett statsbidrag på 43 26 till kommunernas kostnader för kommunalt bostadstillägg, att utbetalas under förutsättning att bostadskostnaden täcktes upp till en övre hyresgräns vid 80 90. Därigenom utjämnades skillnaderna i ersättningsbelopp, som varierade från några kronor till hela hyreskostnaden, beroende på viljan eller kommunernas ekonomiska situation. Nu har reglerna för inkomstprövningen ändrats, så att gränsen för inkomst utöver pension och pensionstillskott halveras — den har sänkts för ensamstående från 2 000 till 1000 kr. och för makar från 3 000 kr. till 1500 kr. Samtidigt föreslogs att bidraget till kommunerna skulle sänkas från 43 till 38 70. Detta betyder en ökad belastning på kommunernas ekonomi, och kommunernas utgifter får enligt regeringen inte öka. 180 miljoner beräknas regeringen spara. Det blir pensionärer och förtidspensionerade med små inkomster som får betala. En höjning av hyrestaket till 800 resp. 950 kr. kompenserar på intet sätt de hyreshöjningar som skett. Hyresnivån har från den 1 januari i år stigit med 6,8 20. Boendekostnaderna för bostadsrättslägenheter har sedan de borgerliga tog över regeringsmakten 1976 stigit med 72,8 90, och livsmedelspriserna har höjts nästan lika mycket enligt prisoch kartellnämndens uppgifter. Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna kan under sådana förhållanden inte medverka till ytterligare försämringar, som i första hand drabbar dem som redan förut har en svag ekonomi — pensionärer, barnfamiljer, handikappade. Jag yrkar här bifall till vårt särskilda yrkande till socialförsäkringsutskottets betänkande 1980/81:21 p. 2, mom. 24. Yrkandet, som har utdelats till kammarens ledamöter, innebär
Herr talman! Socialförsäkringsutskottets värderade ordförande har redan erinrat om att beslutet om ändrade grunder för basbeloppsberäkningen fattades så nyligen som i december månad. Motivet för ändringen var, som alla vet, just det där ofta omtalade statsfinansiella läget och behovet av att begränsa de offentliga utgifterna. Ingenting har förändrats i det avseendet på de gångna tre och en halv månaderna — i varje fall icke till det bättre. Följaktligen finns det icke något skäl för utskottsmajoriteten att förändra sitt ställningstagande från december. Jag skall, herr talman, följa det goda exempel som de socialdemokratiska reservanterna ger i reservationen 1, där de nöjer sig med att helt enkelt hänvisa till sin fylliga reservation i december utan att upprepa argumentationen nu. Med hänvisning, herr talman, till den debatt som fördes i december ber jag att få yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan på alla punkter utom en — den till vilken det finns fogad en reservation av utskottets moderatoch centerledamöter och som handlar om pensionstillskottet vid undantagande från ATP. På den punkten vill jag yrka bifall till reservationen. Närmare motivering för detta kommer att lämnas av annan talare senare under debatten.

Herr talman! Herr Carlshamre fattade sig kort, och det är alltid föredömligt — det är ju långt lidet på kvällen. Jag kan ju kanske också ha förståelse för att den fråga vi nu behandlar känns obehaglig för en — jag vill gärna säga det — i varje fall tidigare starkt engagerad person när det gäller sociala frågor. Någon värdering eller bedömning av det som nu har inträffat hörde vi således icke herr Carlshamre deklarera. Jag kan t.o.m. kanske förstå det. Men jag tycker ändå, herr talman, att den här stunden inte helt skall förflyta utan att det till protokollet skall tilläggas något ytterligare. På 20 år blir pensionärerna av med 30 96 av sina inkomster, påpekade den avgående generaldirektören för riksförsäkringsverket Lars-Åke Åström — detta om man räknar som herr Bohman gjort i sparpropositionen i höstas med 2 96 skillnad mellan konsumtionsprisindex och det nya rensade indexet. Jag skulle tro att herr Carlshamre har stor respekt för Lars-Åke Åströms insikter, kunskaper och erfarenheter då det gäller hela vårt sociala trygghetssystem. Den oro herr Åström har uttalat är också i hög grad berättigad. Han understryker att ingen tänkt sig annat än att ATP skall ge två tredjedelar av inkomsten pensionärstiden ut. Det var aldrig tänkt att pensionen skulle tillåtas sjunka till 45 96. Förtidspensionärerna får vidkännas en försämring som skapar en stor och växande klyfta i förhållande till jämnåriga arbetskamrater som inte blir handikappade. En 45-årig förtidspensionär skulle före urholkningen av index få behålla en pension som ungefär motsvarade 65 90 av inkomsten i fasta priser. Med de nya reglerna har hans pension minskat med 30 96 om 20 år. Det innebär att han bara har 45 26 kvar av sin gamla inkomst när han är 65 år. Efter ytterligare 20 år har han endast drygt 3096 kvar av inkomsten, om detta skall fortsätta. Lars-Åke Åström gör också ett annat påpekande. Pensionärerna får lägre och lägre köpkraft. Det innebär att prisstegringarna kommer att slå hårdare på dem, även om reallönerna sjunker. Basutgifterna för hyra, mat och kläder blir förhållandevis högre eftersom de har mindre att ta av. Lars-Åke Åström understryker slutligen att det är pensionärer och sjuka som kommit i främsta skottlinjen för regeringens sparåtgärder. Uttalandet är så väsentligt att jag har velat att det skulle fogas till protokollet.

Herr talman! En mycket stor del av samhällets resurser går till det sociala trygghetssystemet i syfte att ge människorna en bra ekonomisk trygghet. Det råder väl också en stor politisk enighet om att samhället bör ha ett stort ansvar för att människorna skall känna ekonomisk och social trygghet. I en tid av ekonomiska svårigheter är det särskilt angeläget att se till att de ekonomiska resurserna går till de människor som bäst behöver samhällets stöd på olika områden. Vi bör fråga oss om det är de svaga regionerna i landet som får det stöd som de borde få. Vi bör analysera om socialförsäkringar och samhällets insatser för barnomsorgen fördelas rättvist mellan olika grupper. Vi bör fråga oss om kanske t.o.m. det sociala trygghetssystemet gynnar redan ekonomiskt starka regioner. Ett huvudmål för de sociala reformer som genomförts har varit att minska de ekonomiska klyftorna i samhället. Vi bör kritiskt fråga oss om de inkomstanpassade försäkringsformerna verkligen fyller kravet på en ekonomisk utjämning. Vid en närmare analys av sjukförsäkringen finner man snabbt att försäkringen gynnar ekonomiskt starka områden och missgynnar människor som bor i ekonomiskt svaga delar av landet. I Solna kommun får t.ex. människorna i genomsnitt ut 4 000 kr. per år från försäkringskassan. I ekonomiskt svaga kommuner som t.ex. Torsås och Borgholm i Kalmar län får folk nöja sig med något mer än 1 000 kr. per person och år vid sjukdom. Det är ur rättvisesynpunkt otillständigt att människor vid sjukdom i en viss region skall tvingas klara sig på en fjärdedel av den ersättning som man får i ekonomiskt starkare områden. Särskilt orimligt och orättfärdigt är det när man tar hänsyn till att såväl offentlig som privat sysselsättning i de svagare regionerna belastas med i stort sett samma avgifter till försäkringen. I praktiken sker det via sjukförsäkringen en kapitalöverföring från ekonomiskt svaga regioner till de ekonomiskt gynnade områdena av landet. I landets glesbygder och sysselsättningssvaga områden får en stor del av barnfamiljerna klara sin barnomsorg utan ett öre i ersättning från samhället. Alla är också överens om att detta arbete och ansvar för de egna barnen är en i högsta grad samhällsnyttig insats. Trots detta får dessa människor klara sig på 8 kr. per dag vid sjukdom. Det är lätt att förstå att många måste känna sig djupt diskriminerade av samhället. Det är ett faktum att samhällets olika organ mer eller mindre saknar vilja eller möjligheter att erbjuda alla människor ett avlönat arbete. Detta är dock inte ett godtagbart skäl för att de som utför en viktig vårdinsats skall tvingas leva på 8 kr. per dag när de blir sjuka. Ett sjukförsäkringssystem, som leder till att människor i vissa delar av landet får klara sig på en fjärdedel av den sjukersättning som utgår i rikare regioner, fyller inga rimliga krav på rättvisa och social jämställdhet. Ett sådant försäkringssystem bidrar endast till att sätta fart på flyttlassen in till centraliserade regioner. Systemet saboterar helt enkelt riksdagens — vid skilda tillfällen — gjorda uttalanden om regionalpolitiska insatser för de områden som har den lägsta sysselsättningen och en låg inkomstnivå. Den nuvarande utformningen av statsbidragen till barnomsorgen slår egentligen också hårt mot de områden som har en låg sysselsättning. Ödeshögs kommun i Östergötland får t.ex. nöja sig med endast 1 500 kr. i statsbidrag per barn under sex år. För Solna kommun innebär det nuvarande bidragssystemet att man där får ett bidrag från staten på nära 11 000 kr. per barn. Den rika Solna kommun får alltså ett statsbidrag per barn som är nära 10 000 kr. högre, trots att inkomstnivån i Solna är nästan dubbelt så hög i jämförelse med Ödeshög. Föräldrarna får i den ekonomiskt svagare kommunen helt enkelt klara sin barnomsorg i stort sett utan stöd från staten. Däremot får såväl offentlig verksamhet som privata företag utöver lönekostnaderna betala en barnomsorgsavgift som är precis lika stor som den är i Solna kommun. Litet tillspetsat kan man säga att barnfamiljerna i Ödeshög får hjälpa till att finansiera barnomsorgen i de rikare kommunerna. Det finns naturligtvis ingen anledning att ifrågasätta behovet av barnomsorg. Alla barn kräver självfallet vård och omsorg. Men om man fortsätter att i huvudsak utestänga föräldrarnas egna insatser för barnomsorger från samhällets stöd, får det till resultat att de svagare regionerna i landet blir lidande. Klyftan mellan olika delar av landet kommer i så fall att växa. De ekonomiskt starka områdena blir ännu mer gynnade. En analys av ATP-systemet visar även den på mycket stora skillnader i ekonomiska villkor. Den som haft förmånen av en hög inkomst — ofta också en privilegierad ställning i samhället — är garanterad en hög ATP-pension på ålderdomen. I regel har man fått den höga inkomsten tack vare att samhället finansierat en stor del av den utbildning som bidragit till en trygg sysselsättning och som dessutom ger en personlig tillfredsställelse som inte går att mäta i pengar. Det är i tätortsregionerna med ett stort inslag av förvaltning och byråkrati som de höga ATP-pensionerna faller ut. I de svagare regionerna i landet finns däremot i huvudsak kroppsarbetare och småföretagare med relativt låga löner och låg ATP-pension. Ingen kan påstå att dessa människor inte utför ett i högsta grad samhällsnyttigt arbete. Det är väl snarast så att de utför ett ofta smutsigt, tungt och farligt jobb, som de flesta andra inte vill utföra. Det värsta är att dessa kroppsarbetare och småföretagare i hög grad tvingas att med sina många år i produktionen bidra till att finansiera ATP-pensioner till grupper som har en privilegierad ställning i samhället. Även ATP-systemet slår alltså negativt för områden i landet med en låg inkomstnivå. Samtidigt gynnas kommuner och regioner som har en stor andel höginkomsttagare inom sitt område. De centralistiska och styrande effekterna av ett sådant här pensionssystem är sannolikt långt större än de flesta hittills riktigt insett. Ett starkare inslag av grundtrygghet i vårt trygghetssystem skulle gynna de ekonomiskt svagare områdena. Ett sådant krav ligger dessutom väl i linje med riksdagens och regeringens regionalpolitiska uttalanden. Det är därför vi från centerpartiets sida driver kravet på en bättre grundtrygghet inom det sociala trygghetssystemet. Vi har också goda fördelningspolitiska motiv för att öka inslaget av grundtrygghet i försäkringssystemet. En studie av hur förmånerna utvecklats för olika grupper inom pensionsoch försäkringssystemet visar på helt orimliga fördelningspolitiska resultat. Det är därför centern kräver att det fortsatta reformarbetet skall ta sikte på att rätta till dessa brister. Ett ökat inslag av grundtrygghet i vårt pensionsoch trygghetssystem skulle ge större rättvisa och stärka de svagare regionerna i landet. Jag ber med det anförda, herr talman, att få yrka bifall till reservation 4 vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 21.

Herr talman! Det skulle kunna vara mycket att säga om vad Gösta Andersson har anfört från denna talarstol, men timmen är sen och jag skall begränsa mig till att ta upp några punkter. Nog är det närmast patetiskt att höra Gösta Andersson från denna talarstol gång efter annan tala om, vilka krav centern har när det gäller att införa en grundtrygghet som väl redan Gunnar Hedlund talade om när ATP infördes. Han ville ju ha en ganska hög grundtrygghet, och sedan skulle var och en efter råd och lägenhet försäkra sig för den pensionering och trygghet man ville ha utöver grundtryggheten. Gösta Andersson borde egentligen ha ganska nära kontakter och öppna kanaler, för en socialminister som är centerpartist borde ju lyssna på honom och kanske ta till vara dessa idéer. Men inte har det sedan 1976 kommit något förslag i den riktning som Gösta Andersson här så ofta pläderar för. När det gäller grundtryggheten för äkta make — makeförsäkringen på 8 kr. om dagen —- finns det motioner från olika partier, även från socialdemokrater — jag är själv med på en sådan — överlämnade till sjukpenningkommittén för beaktande. Och det är inte alls svårt, Gösta Andersson, att ändra beloppet för makeförsäkringen. Men kanske Gösta Andersson då kan tala om för mig hur vi i kommittén, med tanke på de besparingsbrev som finns, skall kunna öka grundtryggheten för dessa grupper? Det blir en betydande kostnad. Finns det utrymme för den, Gösta Andersson? Annars är det närmast en ropandes röst i öknen som vi får höra från talarstolen. Då är talet inte underbyggt, då är det bara fråga om att vara ute och prata i vädret. Jag förstod inte resonemanget när det gällde vad man får i genomsnitt från sjukförsäkringen per år om man bor i olika regioner. Ytterligare en fråga innan jag går över till det jag egentligen skall tala om: Är Gösta Andersson helt beredd att avskaffa systemet att man får kompensation för inkomstbortfall? Varför har man i så fall inte lagt fram förslag om det? Jag är övertygad om att ett sådant förslag från centern — alltså om att man inte skall ha kompensation för inkomstbortfall — skulle reducera de redan glesa skarorna av centerväljare, för ni har väl några löntagare även bland era väljare? Slutligen, Gösta Andersson: Det kanske också vore av värde att övertyga de övriga partier som ingår i regeringen om det förträffliga i dessa synpunkter på grundtryggheten. Men de är ju inte med på reservationen. Herr talman! Jag måste redan nu lägga några synpunkter på reservation 5, eftersom jag även har i uppgift att bevaka reservation 4. Enligt 11 kap. 7 § lagen om allmän försäkring äger försäkrad rätt att göra anmälan om undantagande från försäkringen när det gäller inkomst av annat förvärvsarbete än anställning. Undantagandet gäller då all inkomst av annat förvärvsarbete och avser såväl ATP som sjukpenningförsäkringen. Enligt huvudregeln gäller ett undantagande fr.o.m. året efter det att anmälan skett. Anmälan kan återkallas med verkan från nästa årsskifte. Dock skall undantagandet gälla minst fem år. Vid ett flertal tillfällen har försäkrade som anmält undantagande beretts tillfälle att återkalla detta. tillkom för att försäkrade genom en återkallelse kunde bli berättigade till tilläggssjukpenning för inkomst av annat förvärvsarbete än anställning. När lagen om pensionstillskott trädde i kraft den 1 juli 1969 föreskrevs att den bestämmelse som innebar att man vid beräkningen av pensionstillskott skall ta hänsyn till den tilläggspension, ATP, som skulle ha utgått om den försäkrade inte begärt undantagande, inte skulle tillämpas när det gällde återkallande fr.o.m. den 1 januari 1963. Den 1 januari 1974 konstruerades sjukpenningen om och blev bl.a. skattepliktig och pensionsgrundande. Även då fick försäkrade möjlighet att återkalla sin anmälan om undantagande, och om detta skedde före utgången av mars månad 1974 gällde det fr.o.m. den 1 januari 1974. Återkallelse fick ske oavsett hur länge undantagandet gällt. Under hela år 1976 kunde undantagande återkallas med verkan fr.o.m. den 1 januari 1976, trots att undantagandet även denna gång inte hade gällt minst fem år, som var huvudregeln. Möjligheten öppnades genom beslutet om socialförsäkringsavgifter på uppdragsinkomster. Den 1 juli 1977 trädde lagen om arbetsskadeförsäkring i kraft. Egenföretagare och uppdragsföretagare kan omfattas av arbetsskadeförsäkringen om de inte genom undantagande står utanför ATP. Av denna anledning infördes återigen en möjlighet att återkalla undantagande före utgången av år 1977 med verkan fr.o.m. den 1 januari 1977 eller den 1 januari 1978, vilket man själv valde. Herr talman! Jag har ansett det angeläget att peka på att de som när ATP trädde i kraft begärde undantagande — många gånger vilseledda — har haft flera möjligheter att återkalla detta. Dessa vidgade möjligheter har också inneburit att antalet personer som i dag har undantagande kraftigt har reducerats. När det gäller rätten till pensionstillskott för de försäkrade som begärt undantagande framhåller pensionskommittén i sitt betänkande, SOU 1977:46, att det inte finns skäl till ändring av nuvarande bestämmelser. Det innebär att för dem som valt att stå utanför ATP tar man hänsyn till den ATP-pension som skulle ha utgått vid bedömande av rätten till pensionstillskott. Bakgrunden till bestämmelserna om att ett undantagande från ATP påverkar dels rätten till pensionstillskott, dels anslutningen till arbetsskadeförsäkringen är att man har velat undvika att förmåner utgår som inte skulle ha utgått om vederbörande hade tillhört ATP och betalat in avgift. I annat fall skulle såväl pensionstillskott som livränta från arbetsskadeförsäkringen kostnadsfritt fylla ut den del som försäkrade som varit anslutna till ATP erhåller från den försäkringen. Vi bör hålla i minnet att försäkrade som har anmält undantagande från ATP själva valt hur de vill disponera sina inkomster. I stället för avgifter till ATP-försäkringen kan motsvarande belopp ha använts i den egna rörelsen eller för att finansiera en privat pensionsförsäkring. Om pensionstillskott skulle kunna utgå till dem som har valt att stå utanför ATP och heller inte tagit vara på de upprepade möjligheter som har erbjudits att gå in i systemet, skulle de som hela tiden har varit med i försäkringen och erlagt egenavgifter fråga sig vilken nytta avgiftsinbetalningen egentligen har. Pensionskommittén framhöll att en lösning för dem som anser sig missgynnade inte bör sökas inom den allmänna försäkringens ram. Pensionskommittén framhöll också i sitt betänkande att det är ett ringa antal som varje år anmäler undantagande, och kommittén föreslog att undantagandeinstitutet skall avskaffas. I en lagrådsremiss om förenklade regler för socialförsäkringsavgifter m.m. föreslås också att möjligheten att begära undantagande från ATP avskaffas. De som är födda 1923 eller tidigare och som har ett gällande undantagande från ATP skall enligt förslaget även i fortsättningen ha möjlighet att stå utanför försäkringen, om de så önskar. En proposition i frågan ligger nu på riksdagens bord. I denna ansluter sig regeringen helt till pensionskommitténs förslag. Enligt propositionen skall undantagandet avskaffas. Jag har på den korta tid som jag har haft möjlighet att läsa propositionen inte kunnat upptäcka att socialministern föreslår några ändrade bedömningar när det gäller pensionstillskott. Jag vill även erinra om att pensionskommittén har för avsikt att inom kort lämna sitt slutbetänkande. Utskottet anser därför att riksdagen bör vidhålla sina tidigare ställningstaganden och enligt god tradition avvakta pågående beredningsoch utredningsarbete. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill göra Doris Håvik uppmärksam på att centern på en rad områden har drivit kravet på grundtrygghet. På väsentliga områden har vi också vunnit framgång. Vi kan som exempel ta pensionstillskotten. Jag noterar med tillfredsställelse att även socialdemokratin ställt upp när det gällt just denna fråga. Jag vill också peka på garantibeloppet inom föräldraförsäkringen, som är en annan viktig del av förbättringen av själva grundtryggheten. Socialdemokraterna smiter i dessa debatter litet lättsinnigt ifrån de orättvisor som finns inom det sociala trygghetssystemet. Doris Håvik kan inte vara okunnig om att pensionerna varierar från ca 20 000 kr. för en vanlig folkpensionär till 70 000-80 000 kr. för andra pensionärer. Föräldraförsäkringen ger en skillnad på 70 000 kr. när föräldrarna gör exakt samma vårdinsats. Och inom barnomsorgen är verkligheten sådan att ungefär 500 000 småbarnsföräldrar ställs utanför samhällets stöd samtidigt som andra grupper får del av betydande insatser av samhällsresurser. Detta kan ingen socialdemokrat blunda för. Socialdemokratin måste i denna debatt redovisa sin egen ståndpunkt. Det är intressant att konstatera att LO-tidningen och vissa andra socialdemokratiska tidningar har presenterat den s.k. Ingvar Carlsson-gruppen. Rapporterna från denna grupp — i den mån de är riktigt återgivna i den egna partipressen — ger anledning till oro på det socialpolitiska området. Socialdemokratin har tydligen pekat ut bl.a. folkpensioner och barnbidrag. Folkpensionsreformen och barnbidragsreformen är stora sociala grundtrygghetsreformer som jag betraktat som självklara — det var områden där man över huvud taget inte skulle diskutera några prutningsåtgärder. Umgås verkligen socialdemokratin med tanken att skära på folkpensionerna och samtidigt skydda andra pensioner på kanske 85000 kr. eller högre belopp? Man måste också fråga sig om socialdemokraterna i och med denna rapport har planer på att skära i barnbidragen för vanliga barnfamiljer med låga eller normala inkomster. Tänker partiet samtidigt skydda höginkomsttagare och familjer med inkomster på 200 000-300 000 kr., som får sin barnomsorg subventionerad med 30 000-40 000 kr. per år? Socialdemokratin bör ge besked på dessa viktiga punkter.
Herr talman! När Gösta Andersson inte kan svara på de frågor jag ställt föredrar han att tala om någonting annat. Det var intressant att Gösta Andersson tog upp denna fråga och att han har detta djupa intresse för vad socialdemokratin tänker göra med folkpensionerna. Men han är inte bekymrad över vad som redan har hänt med folkpensionerna genom det beslut som fattades den 11 december i fjol. Det föredrar han att inte tala om. Att man går ut och diskuterar frågor i det ekonomiska läge vi har i detta land och som har uppkommit mycket snabbt efter 1976 är inte alls egendomligt. Det är inte sagt att det skall skäras i vare sig folkpensioner eller barnbidag, som Gösta Andersson nu föredrar att tala om. Vad det handlar om är att man vill höra vad folk tycker och tänker. Och såvitt jag kan bedöma har man hittills absolut vänt sig mot att det skärs ner på just de områdena, som gäller den trygghet vi har byggt upp för de många människorna. Jag efterlyser fortfarande svar på frågan om varifrån vi skall få pengar till att ordna grundtryggheten för hemmamakar som Gösta Andersson är så angelägen om skall höjas från nuvarande 8 kr. per dag. Det finns förslag om att ersättningen skall uppgå till garantibeloppet inom föräldraförsäkringen. Vi har vänt oss mot garantinivån inom föräldraförsäkringen, av den enkla anledningen att det är många människor med dålig inkomst som inte kan använda sig av denna ledighet vid vård av barn. Man skall nog i så fall ha en rörelse, kanske i form av ett jordbruk, där man har sin trygghet garanterad och där det också är förmånliga skatteregler.

Herr talman! Doris Håvik undviker kategoriskt att diskutera de svaga gruppernas situation inom det sociala trygghetssystemet. Även ett oppositionsparti har skyldighet att redovisa sin ståndpunkt i en så väsentlig fråga. Det skulle vara intressant att få besked från socialdemokratin om var ni står i en rad av de viktiga frågorna. Vilken ståndpunkt har ni när det gäller stödet till de människor som utför en oavlönad vårdinsats, antingen för de egna barnen eller för de gamla och sjuka? Ni kan rimligtvis inte vara nöjda med en sjukersättning på 8 kr. per dag. Ni tycker tydligen att det är bra att föräldraförsäkringen medger inkomstskillnader på 70 000 kr. för exakt samma vårdinsats. Ni tycker att det är bra att höginkomsttagarna kan få sin barnomsorg subventionerad med 40 000 kr., när samtidigt 500 000 småbarnsföräldrar får klara sin barnomsorg utan ett öre i ersättning. Ni anser tydligen att det är bra att ATP-systemet gynnar höginkomsttagarna på kroppsarbetarnas bekostnad. Ni har ingenting emot att de svaga regionerna i landet får fortsätta att finansiera sociala insatser i ekonomiskt gynnade områden. Det är när det gäller dessa och en rad andra för människorna angelägna frågor som det skulle vara intressant att höra något om socialdemokratins vilja att medverka till insatser, framför allt för att stärka grundtryggheten för dessa människor.
Herr talman! Jag tycker att det är helt riktigt med kompensation för inkomstbortfall vid vård av barn. Hur skulle det se ut om det var ett enda fast belopp? Hur många skulle då stanna hemma? På vilken nivå har Gösta Andersson tänkt sig att detta för alla lika stora belopp skall ligga när man stannar hemma? Det bör också då gälla vid sjukdom. Är Gösta Andersson beredd att avskaffa kompensationen för inkomstbortfall vid sjukdom? Det skulle vara intressant att få ett klart besked om hans ställningstagande på den punkten. Och på vilken nivå skall ett generellt belopp ligga som alla får för varje sjukdag? Det är intressant att höra om alla dem som inte har möjligheter att få vård för sina barn. Det kan också bero på att utbyggnadsplanen när det gäller barnomsorgen inte har uppfyllts. Sedan kommer det inte att bli något förslag om försämrade pensioner och sänkta barnbidrag. Det kommer att bli ett klart — och, vågar jag påstå, rungande — nej. Känner Gösta Andersson sig lugnad på den punkten? Utöver det: Fortfarande hör jag detta om de 8 kronorna som hemmamake har. Är Gösta Andersson beredd att säga att vi skall höja den ersättningen — det har vi råd till, det finns ekonomiska möjligheter för det. Sjukpenningkommittén kan väldigt snabbt lägga fram ett förslag. Betänkandet som gäller sjuklönesystem osv. läggs fram den 23 april. Efter det kan vi omedelbart ta hand om de andra frågor som kommittén har att behandla. Medelsanvisningen för att vi skall kunna lägga fram det förslaget är av vikt. Finns det utrymme för att höja det anslaget? I så fall kommer det att bli ett förslag på den punkten som helt tillfredsställer Gösta Andersson. Jag trodde emellertid att besparingsbrevet gällde även för sjukpenningkommittén, lika väl som för andra kommittéer. Men, som sagt var: Kan det upphävas på den punkten, så å la bonne heure — vi skall se över frågan.

Herr talman! Det råder ju en mycket bred politisk enighet om huvuddragen i det svenska socialförsäkringssystemet. Vi brukar också med viss rätt beteckna vårt sociala försäkringssystem som föredömligt i jämförelse med många andra länders. Det ger oss möjlighet att skapa trygghet och en god social standard för människorna. I högtidliga sammanhang brukar man ofta framhålla att socialförsäkringssystemet skapar rättvisa mellan olika grupper i samhället. Men hur är det med detta? En närmare granskning visar att socialförsäkringssystemet är behäftat med många och i vissa fall allvarliga skönhetsfläckar. Det är just en av dessa skönhetsfläckar som jag avser att närmare beröra, även om timmen är sen. Under 1960-talets sista år infördes pensionstillskotten till folkpensionärer. Syftet med pensionstillskotten var då, liksom nu, att pensionärerna skulle bli delaktiga i den standardökning som andra grupper i samhället skaffade sig. Folkpensionen och pensionstillskotten bands då till basbeloppet. Detta gäller fortfarande. Genom den kopplingen har pensionstillskotten ökat årligen. Men de pensionärer som i samband med ATP-systemets införande begärde undantagande från ATP går miste om detta pensionstillskott. Detta är just en mycket allvarlig och stötande skönhetsfläck i modernt svenskt socialförsäkringssystem. Av den anledningen tas frågan om pensionstillskotten upp i några motioner, bl.a. nr 426, som har föranlett reservation nr & De människor som det gäller är de som inte hade råd att ansluta sig till ATP-systemet därför att deras ekonomiska resurser inte räckte till. Sedan man erlagt sedvanliga skatter och avgifter fanns inte så stort belopp kvar att leva på. Därför var det naturligt att man begärde undantagande. Man ansåg sig helt enkelt inte orka med ytterligare avgifter. Eftersom pensionstillskotten är beroende av anslutning till ATP-systemet kan dessa människor inte tillgodogöra sig den standardökning som pensionstillskotten är avsedda att medge. Och vad värre är: Detta drabbar de verkliga låglönegrupperna i samhället. Det är som regel småbrukare, småföretagare och människor i våra glesbygder som redan tidigare fått leva under knappa ekonomiska resurser. När de här människorna tog ställning till ATP-systemet existerade ju inte pensionstillskotten, och därför var de också ovetande om de effekter som ett undantagande från ATP skulle få. Avgifterna till ATP har också varit avdragsgilla i deklarationen. Avdragsrätten för ATP-avgifterna har därför lett till lägre skatt för ATP-anslutna än för dem som begärt undantag. Effekten blir därför den att småbrukare, småföretagare och människor i glesbygden som begärt undantagande från ATP under sina aktiva år har betalat högre statliga och kommunala skatter än kolleger anslutna till ATP-systemet med samma bruttoinkomster. Utskottsmajoriteten — i detta fall socialdemokrater och folkpartister — har motsatt sig en ändring som innebär att dessa ekonomiskt sämst ställda skall få komma i åtnjutande av pensionstillskotten. Jag tycker att det är ett flagrant övergrepp mot tanken om jämlikhet och rättvisa mellan olika befolkningsgrupper. De som vanligtvis brukar vilja ha titeln jämlikhetens största banerförare bör fundera över sitt ställningstagande på den här punkten. Jag frågar mig: Är det rimligt att hålla de sämst ställda utanför en berättigad standardökning? Är det rimligt att neka vissa ekonomiskt svaga grupper ett tillskott på ca 6 000 kr. årligen, när många pensionärer kan utkvittera pensioner på 75 000 kr. och mer? Det är sorgligt att behöva konstatera det faktum, att när den stora massan fått sitt är man beredd att vända den verkliga ekonomiska minoriteten ryggen. Jag tycker det är ett oförsvarbart förfaringssätt i en tid då man annars pratar sig varm om jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Men, herr talman, detta tal kanske bara hör hemma i högtidliga sammanhang och inte i den praktiska verkligheten. Man bör komma ihåg en viktig sak. De personer detta gäller är de som varit med om att lägga grunden för vårt svenska välstånd. Det gäller de människor som med hårda och tunga arbeten och långa arbetsdagar lagt grunden till vårt välstånd. Därför bör det svenska samhället ställa upp för denna lilla grupp och ge den tillträde till pensionstillskotten. Kravet är inte orimligt utan ligger helt i linje med de jämlikhetssträvanden som samhället bör stå för. Från centerns sida kan vi inte acceptera att de stackars människor som en gång begärde undantagande från ATP nu skall sättas på undantag i det svenska sociala försäkringssystemet. Herr talman! För att vi med rätta skall kunna tala om ett rättvist och solidariskt socialförsäkringssystem bör kammaren bifalla reservation nr 5. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr 5 vid socialförsäkringsutskottets betänkande.
Herr talman! Kanske det inte hade varit så många som anmält undantagande utan att veta vad de egentligen gjorde, om inte flera stycken företrädare för samma parti som talesmannen för reservation 5 tillhör hade åkt land och rike runt, när ATP-reformen skulle genomföras, och talat om att man skulle ställa sig utanför ATP-systemet. Detta låg helt i linje med det politiska ställningstagande man gjorde under ATP-striden. Att förmåner och avgifter hör ihop tycker jag är så självklart att man inte behöver säga det. Det ligger i dag en proposition på riksdagens bord. Det verkar inte som om det bara är socialdemokrater och folkpartister som är motsträviga. Socialministern har ju icke tagit konsekvenserna och tänkt på dessa ”stackars människor” som man ömmar för här från talarstolen, eftersom hon bara föreslår att man skall förbjuda undantagande i fortsättningen med vissa undantag för dem som är födda 1923 och tidigare. Socialministern går inte längre. Hon ser inte till att dessa ”missgynnade” grupper får pensionstill skott. Skulle det möjligen kunna bero på det enkla faktum att man inte på något sätt har pekat på de ekonomiska konsekvenserna? Jag är ganska övertygad om att socialministern vet att reservanternas förslag skulle komma att kosta ungefär 150 milj.kr. Det kanske är anledningen till att hon inte tagit upp förslaget i propositionen. På ett egendomligt sätt angriper ni fel parti. När ni nu har regeringsmakten och ansvaret och dessutom hela tiden har haft en centerpartist som chef för socialdepartementet måste ni ju tala med det ansvariga statsrådet. Ja, det har också en tid varit en folkpartist som socialminister — förlåt mitt misstag! Tala med det ansvariga statsrådet! Använd de nära kanalerna och försök att få förståelse där!

Herr talman! Jag har inte för avsikt att, som Doris Håvik försökte göra, vända tillbaka till 1950-talets politiska debatt, men jag vill säga att man bör komma ihåg att rätten till pensionstillskott inte fanns när man införde ATP-reformen, utan den infördes långt senare. Därför kunde de människor som vid ATP-systemets införande begärde undantag inte veta vilka effekter detta skulle få då man något tiotal år senare införde pensionstillskotten. Dessutom bör man komma ihåg att pensionstillskotten och folkpensionen betalas såväl med avgifter som med skatter. De människor det gäller har alltså varit med om att betala stora summor, men de får inte del av den standardökning som pensionstillskotten medger. Herr talman! Socialdemokraterna brukar i många andra sammanhang, då det gäller skatter osv., tala om rättvisa — man behöver bara hänvisa till den dagsaktuella debatten — men jag måste konstatera att man på den här punkten inte vill skipa rättvisa.
Herr talman! När man vid den tidpunkten begärde undantagande var man ju på det klara med att man inte skulle ha någon ATP alls. Man måste väl ha varit nöjd med att så skulle vara, inte sant? Sedan måste jag säga att jag fortfarande inte begriper varför de här människorna inte blev upplysta om effekterna. Men om de nu inte fick vetskap om dem omedelbart, så hade de ju en exklusiv chans att återkalla sin begäran om undantagande 1963, trots att undantagandet inte hade gällt i fem år. Om det borde de, som jag vågar påstå vilseledde dem från början, ha kunnat ge upplysning. Häri ligger orsaken till att vi fått dessa effekter. En del av motionärerna känner kanske att de har en viss skuld i det som hände och vill därför rätta till det som den gången vreds snett. Men, som sagt, det finns inte något förslag som tillrättalägger detta i Karin Söders proposition. Det borde det ha funnits, om hon hade ansett dels att det fanns ett rättvisekrav, dels att hon hade ekonomiska möjligheter att genomföra det som motionärerna kräver. Men det är obestridligt att avgifter och rätt till förmåner hör ihop — det är faktiskt ett axiom.
Herr talman! Låt mig till sist säga att det vi diskuterar i kväll inte är den proposition som ligger på riksdagens bord och som kommer att behandlas senare, utan det är en fråga som behandlats i socialförsäkringsutskottets betänkande med anledning av bl.a. motion 426. Den handlar om pensionstillskotten och möjligheten att ge sådana till de människor som på 1950-talet begärde undantagande från ATP och som inte kände till vilka effekter detta skulle få genom den reform som infördes långt senare.
Herr talman! Självfallet diskuterar vi inte den proposition som ligger på riksdagens bord i dag, men ett faktum är ändå att Karin Söder måste ha känt till detta problem. Det har ni väl tagit upp med henne? I så fall hade hon ju haft möjligheter att snabbt rätta till det här genom att ta med det i denna proposition, som behandlar just undantagandefrågan.